Herr talman! Egentligen är det en svidande kritik som herr Fridolfsson och hans medmotionärer riktar mot moderata samlingspartiets representanter inte bara i konstitutionsutskottet utan även it.ex. skatteutskottet, där man förra året med moderat medverkan beslöt att retroaktivt ändra beskattningsreglerna för partrederier. Moderata samlingspartiets representanter i skatteutskottet tillstyrkte ett förslag härom, och jag tror man vågar påstå att de hade mycket starka skäl för sitt ställningstagande. Men herr Fridolfsson säger alltså att retroaktiv lagstiftning är helt oförenlig med rättssäkerheten. Det är en mycket allvarlig anklagelse inte minst mot egna partivänner. Om man driver herr Fridolfssons linje hårt och onyanserat får det orimliga konsekvenser. Man kanske rent av vågar påstå att det får omänskliga konsekvenser i vissa fall. Redan 1913 sade lagberedningen att de skiftningar i den etiska åskådningen som ofta ligger bakom lagändringar inom familjerätten kräver att de nya bestämmelserna blir omedelbert tillämpliga, medan man å andra sidan måste ta skälig hänsyn till rättsläget sådant det gestaltar sig vid den nya lagens ikraftträdande. Som exempel på lagstiftning som fått verka redan på bestående rättsförhållanden kan man ta reglerna om adoptivbarns arvsrätt. Även införandet av arvsrätt för utomäktenskapliga barn har ansetts utgöra ett exempel på lagstiftning med retroaktiv verkan. Att utomäktenskapliga barn får arvsrätt är visserligen till fördel för dem, men det kan vara till förfång för andra människor, och herr Fridolfsson säger att det är oförenligt med rättssäkerheten. Denna rimliga och rättvisa reform att Nr 120 även utomäktenskapliga barn skall ha arvsrätt skulle alltså inte gå att Onsdagen den genomföra, om man driver den här principen hårt och intensivt. 13 november 1974 Utskottet anser att detta är ett grannlaga problem och att det kräver varsamhet. Herr Fridolfsson har redan citerat den centrala bedömningen Förbud mot i utskottets betänkande, där man säger att det är ”en angelägen uppgift = retroaktiv lagstift för riksdagen som lagstiftare att noggrant pröva hithörande frågor och — ning därvid sträva efter en sådan lösning av problemen som bäst tillgodoser såväl den enskildes rättsskydd som det samhällsintresse som kan moti vera avsteg från den allmänna principen på detta område”.

Men herr Fridolfsson måste väl ändå vara medveten om att besvarad inte är detsamma som tillstyrkt. Att man förklarar en motion

Herr talman! Herr Bergqvist nämner skatteutskottets ställningstagande och de moderata ledamöternas inställning i den frågan. Det är riktigt att man gjorde ett uttalande, men detta får icke tas som en sympatiytiring vad gäller retroaktiv lagstiftning. Riksdagen hade i fråga om partrederierna klart fastslagit att en ändring skulle vidtagas. Beslutet kom något senare. Om jag i dag med bil kör Essingeleden med en fart av 70 kilometer i timmen är jag en laglydig bilförare. Men låt oss göra tankeexperimentet att myndigheterna den 1 december 1974 ändrar hastighetsbegränsningen på Essingeleden till 50 kilometer i timmen. Det är icke möjligt att efter den 1 december 1974 åtala mig för att jag den 13 november körde med en fart av 70 kilometer i timmen.

Ett aktuellt exempel om retroaktivitet är förslaget i den nya skattereformen — att avdragsrätten för socialförsäkringsavgiften skall slopas. Det är en retroaktiv lagstiftning som vi principiellt vänder oss emot. Vi är också principiellt emot all annan retroaktiv lagstiftning. Det är viktigt att detta slås fast.

Herr talman! När det gäller strafflagstiftningen kan det inte bli fråga om att retroaktivt utdöma straff för begångna brott. Det är t.o.m. infört i den nya regeringsformen. Men i fråga om skattelagstiftningen för partrederier är saken en annan. Där var syftet att komma till rätta med allvarliga missförhållanden, och de som drabbades av denna retroaktivitet 45 bedömdes kunna tåla densamma. Dessutom lämnades information i det här fallet i ganska god tid. Men försök inte, herr Fridolfsson, komma bort ifrån att det var ett avsteg från principen. Jag vill här ställa herr Fridolfssons formulering i motionen och hans uttalanden mot vad skatteutskottet inklusive de moderata representanterna har sagt. I sin motion säger herr Fridolfsson följande: ”Retroaktiv lagstiftning, som är till förfång för enskilda människor och juridiska personer, är helt oförenlig med rättssäkerheten.” Det är mycket starka ord, och där finns inget utrymme för reservationer.

I det här fallet var det således fråga om ett avsteg från denna princip, men herr Fridolfsson håller fast vid sin stelbenta formulering i sin motion liksom här tidigare i dag. Det var på sätt och vis synd att herr Fridolfsson inte lyssnade på den föregående debatten då fru Jacobsson sade att om lagrådsgranskningen kunde utvidgas, så skulle den kunna sättas in inte minst när det gällde de fall av retroaktiv lagstiftning som kunde bli aktuella i fortsättningen. Det var alltså inget definitivt avvisande av all retroaktivitet, utan det var att lämna en dörr öppen. För att visa hur denna retroaktiva lagstiftning fungerar i praktiken kan man exempelvis peka på den retroaktiva höjning av aktiekapitalet från 5 000 kronor till 50 000 kronor som genomfördes häromåret. Det går inte att driva uppfattningen att man inte kan tänkas ändra på förhållanden under några omständigheter bara därför att det blir retroaktivitet. Man skulle mycket väl kunna tänka sig att beskattningen av aktiebolag skärptes mycket hårt, t.o.m. så hårt att de gick i konkurs. Man kan göra det tankeexperimentet. Den möjligheten har man. Det innebär ingen retroaktivitet. Det kolliderar inte med herr Fridolfssons princip. Om det nu finns en mängd sådana här faktorer som påverkar företagens förhållanden kan man fråga sig: Är det då så orimligt att, om man bedömer att det är angeläget att företagen stärker sitt fasta kapital, inbjuda bolagen att under en väl tilltagen övergångstid försöka öka sitt aktiekapital? Jag tar de här konkreta exemplen för att visa att det är en orimlighet att driva den här tesen så hårt som herr Fridolfsson gör i sin motion. I själva verket har han ju i sitt inlägg då han försvarade skatteutskottets ställningstagande visat att det inte är så alldeles helt med principfastheten. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket. Jag vill bara replikera till herr Bergqvist att jag lämnade inte dörren öppen i princip. Frågan om retroaktiviteten är ju inte en fråga om svart eller vitt, re troaktivitet eller inte retroaktivitet. Det är ett något fyrkantigt sätt att Nr 120 Sremnställg saken på. Här gäller det ju hela tiden: Vilka tidpunkter skall Onsdagen den nan tillägga BELYdelse när man talar om retroaktivitet? Den lagstiftning 13 november 1974 vi har haft tidigare innehöll förbud mot retroaktiv lagstiftning när det gällde straffrätten. På civilrättens område har man inom förmögenhets = Förbud mot rätten haft den principen att man skall räkna från tidpunkten för ett = retroaktiv lagstiftavtals ingående. De rättsregler som gällde då ett avtal ingicks skulle = ning den som ingick avtalet kunna räkna med skulle gälla i fortsättningen också. Men sedan kan det naturligtvis hända något som gör att man ur strikt juridisk synpunkt kan fundera på andra synpunkter såsom relevanta. Och det var där jag menade att lagrådsgranskningen skulle komma in, naturligtvis inte för att lagrådet skulle göra politiska avvägningar utan för att kunna ta ställning till den juridiska aspekten vid bedömning av frågan om retroaktiviteten och då eventuellt varna för att här sker ett avsteg från tidigare praxis om man behandlar ikraftträdandet på det sättet. Jag menade inte att man skall gå ifrån principen om förbud mot retroaktivitet.
Herr talman! Jag kan lugna herr Bergqvist med att min personliga prinvpfasthet i den här frågan är obruten. Jag hävdar att det är orimligt och oförenligt med rättssäkerheten att företa retroaktiv lagstiftning. Jag tror — jag kan bara tro — att den uppfattningen delas av medborgarna utanför det här huset i mycket stor omfattning.

På den punkten ger jag mig icke en tum. Jag anser att detta är i grunden fel.
Herr talman! Uppenbarligen svävade herr Fridolfsson på målet när han i ett försök att försvara de moderata representanternas ställningstagande i skatteutskottet talade om att det i det fallet gavs information i rätt tid, osv. Men likafullt var detta ett avsteg från principen om att man bör undvika retroaktivitet, och herr Fridolfsson anförde argument för att det var viktigt att moderaterna i det fallet gjorde detta ställningstagande. Frågan har behandlats i riksdagen, och jag har i och för sig inte kollat upp det hela, men jag kan inte minnas att herr Fridolfsson vid det tillfället protesterade och drev den här principen. Det är möjligt att han gjorde 47 det, även om jag inte känner till det.

fallet med utomäktenskapliga barns arvsrätt. Driver man principen hårt och omänskligt måste man motsätta sig arvsrätt för utomäktenskapliga barn — en sådan självklar, rimlig och rättvis reform. Det kan alltså få orimliga konsekvenser om man hemfaller åt herr Fridolfssons tidvisa principfasthet. Till fru Jacobsson vill jag säga att jag är tacksam för hennes klargörande. Jag tänkte säga att hon ju skrivit under konstitutionsutskottets betänkande, men när jag tittar på närvaroförteckningen ser jag att hennes namn inte finns med där. Men i varje fall har man från moderat håll i konstitutionsutskottet ställt sig bakom formuleringen att riksdagen bör sträva efter ”en sådan lösning av problemen som bäst tillgodoser såväl den enskildes rättsskydd som det samhällsintresse som kan motivera avsteg från den allmänna principen på detta område”.
Herr talman! Jag vet inte om kammarens ledamöter upplever mig som en person som svävar på målet. Det anser nu herr Bergqvist att jag gör. Jag vill bara allra sist slå fast beträffande det exempel som herr Bergqvist dragit upp — frågan om partrederierna — att vår uppfattning var att riksdagen hade aviserat att en ändring skulle ske. Av den anledningen menar vi att den lagstiftningen icke var retroaktiv. Slopandet av avdragrätten för socialförsäkringsavgifter är ett aktuellt fall som människor inte hört talas om förrän just på senare tid. Det är där skillnaden ligger. I övrigt vill jag hänvisa till vad jag framhållit förut i denna debatt. Framför allt vill jag åberopa de av herr Bergqvist citerade två sista raderna i vår motion. Vi menar att retroaktiv lagstiftning som är till förfång för enskilda människor och juridiska personer är helt oförenlig med rättssäkerheten. Den principen håller jag på lika starkt nu i slutet av debatten som vid dess början och allt framgent.
Herr talman! Jag är ledsen, men herr Fridolfsson har fel. Herr Fridolfsson har tydligen stött skatteutskottets betänkande nr 2 år 1973. Om herr Fridolfsson studerar vad han har givit sitt stöd åt finner han att det där står: ”Som anförs i propositionen talar emellertid särskilda skäl för att i detta fall — — — göra avsteg från denna princip”, nämligen principen om att man bör undvika retroaktivitet. Mot den bakgrunden tycker jag det kan vara befogat att säga att herr Fridolfsson driver två linjer sam tidigt. Han är i princip väldigt principfast, men när det kommer till verk = Nr 120 ligheten gör han avkall på sina principer. Onsdagen den BI 13 november 1974

Herr talman! För ett tag sedan träffade jag en person som jobbat som företagsrevisor i flera år. Vi kände varandra sedan gammalt och jag passade på att ta upp några av de frågor som vi har aktualiserat i motion nr 387. Då sade han: Jag har slutat som revisor. Som revisor ställdes jag så ofta inför besvärliga samvetskonflikter. Skulle jag tiga inför transaktioner som visserligen kunde vara till förmån för aktieägarna men som var mycket tvivelaktiga gentemot samhället? Jag visste hela tiden att om jag protesterade och kom med invändningar skulle jag göra mig omöjlig. Det skulle sprida sig i affärskretsar och jag skulle få svårt att få jobb i fortsättningen. Herr talman! Jag har inte underlag för att påstå att detta fall är typiskt. Men nog ställer det på sin spets det orimliga i att revisorerna i praktiken utses av dem som de är satta att kontrollera. Därför är det med tillfredsställelse jag ser att utskottet i princip ansluter sig till vad vi i motionen sagt om vikten av en oberoende ställning för revisorerna.

Jag är också nöjd med att utskottet finner att de nuvarande begränsningarna i revisionsplikten för olika företagsformer kan ifrågasättas, och vidare att utskottet anser att det kan vara anledning att undersöka hur revisorernas arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet närmare bör utformas. Det finns alltså många positiva ställningstaganden av lagutskottet som borde bereda vägen för rätt radikala grepp i det reformarbete som förbereds i kanslihuset. Men det är också några punkter där jag inte tycker att sista ordet borde vara sagt i och med lagutskottets betänkande. Motionen har skickats ut på en rätt omfattande remissomgång, och jag är tacksam för att utskottet har tagit så allvarligt på den här frågan.

Det viktiga är att man har tillräckligt med material för sin egen bedömning. Fyra av de elva remissinstanserna är helt negativa, medan de andra är mera splittrade. Jag blev inte så förfärligt förvånad när jag läste remissyttrandena från Industriförbundet, Handelskammarförbundet, LRF och Svenska revisorsamfundet. Revisorsamfundet säger rent ut att man inte tror att det går att komma till rätta med skattefusk annat än genom att ändra skattesystemet. Och det är klart att har man den uppfattningen, har man ingen anledning att tillstyrka vår motion. LRF anser att även om det rent teoretiskt kan sägas att en revisor står i beroendeställning gentemot dem som har valt honom, torde det i praktiken knappast vara fallet annat än undantagsvis.

Viftar LRF så lättvindigt bort detta grundläggande problem, är det ju bara konsekvent av organisationen att man inte har mycket till övers för motionens övriga förslag. Nr 120 Att Industriförbundet och Handelskammarförbundet skulle vara ne Onsdagen den gativa bedömde jag som sannolikt, även om det inte vore orimligt att 13 november 1974 en näringslivsorganisation erkände att det finns stora problem på företagsrevisionens område. Man behöver ju inte nödvändigtvis vara över — Utbyggnad av ens med oss motionärer om de lösningar som vi föreslår — det vore reglerna om naturligtvis att begära för mycket — men det hade som sagt inte varit — företagsrevision helt otänkbart att erkänna att det finns problem i sammanhanget. Om jag nu tillåter mig att bortse från de fyra remissorgan som redan i utgångsläget är helt negativa, så finner jag en splittrad bild bland de övriga sju. Men det anförs många positiva synpunkter, som borde vara värda att ta fasta på, och därför skulle jag vilja redovisa dem. Jag skall ta upp alla sju remissorganen. 1. Riksrevisionsverket delar motionärernas uppfattning att företagsrevisorerna även skall bevaka det allmännas intresse och tillse att företagen efterlever skattelagarna. Man anser att företagsrevisorerna bör kunna bidra till bekämpning av skattefusk och att det bör undersökas hur revisorernas arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet skall utformas liksom revisionsplikten för olika företagsformer. Verket har därför inget att erinra mot att en utredning tillsätts med uppgift att närmare behandla motionärernas förslag för så vitt de inte kommer att behandlas i pågående utredningsarbete. 2. Länsstyrelsen i Malmöhus län betonar att om systemet med företagsrevisor skall fungera på ett någorlunda tillfredsställande sätt och förhindra att revisorn kommer i beroendeställning gentemot företaget måste det finnas ett organ som utser revisorerna. Man anser att kommerskollegium bör kunna ha hand om denna uppgift. 3. Föreningen auktoriserade revisorer anser att man skall ha en utvidgad revisionsplikt och tillstyrker en utredning om möjligheterna att underkasta ett större antal företag än för närvarande en sådan plikt. 4. Kommerskollegium talar om att man har en arbetsgrupp som går igenom revisorernas arbetsuppgifter. Bland annat kartlägger den i vilken utsträckning revisorerna upprättar eller lämnar biträde vid upprättande av deklarationer. Genom den utredningen kommer kollegiet att få tillgång till ett omfattande material, som bör kunna underlätta bedömningen av förutsättningarna för att på i motionen angivet sätt utvidga revisorernas arbetsområde. 5. Riksskatteverket är ense med motionärerna om att skyldigheten att anlita kvalificerade revisorer bör utsträckas till flera företag och även omfatta andra företagsformer än aktiebolag och ekonomiska föreningar. 6. Kammarrätten i Stockholm delar motionärernas uppfattning att det kan ifrågasättas huruvida en revisor i dag har den självständiga ställning gentemot företaget som borde vara fallet. En på något sätt misshaglig revisor kan entledigas utan att något remedium finns häremot, säger man. Man säger också att revisorn — granskningsmannen — rimligen har 51 långt bättre förutsättningar än den nuvarande taxeringskontrollanten, innan denne utfört en närmare granskning eller tillgripit en sådan åtgärd som en taxeringsrevision, att ha en uppfattning om huruvida skattelagarna efterlevts när inkomstskattedeklarationen upprättats. 7. Landsorganisationen anser att revisorernas anställningsförhållanden och arbetsförhållanden skall utredas förutsättningslöst. Vid en sådan utredning bör enligt LO:s mening de av motionärerna anförda synpunkterna beaktas. Jag har velat ta fram detta för att den här enda meningen där remissyttrandena berörs inte skall få stå oemotsagd i sitt onyanserade skick —- att de framförda förslagen till övervägande del skulle ha fått ett negativt mottagande av remissinstanserna. Delvis är det här fråga om en synvilla. Vi har talat om hur det bör se ut och i och för sig inte dragit oss för att komma med ganska långtgående krav — och en del ganska preciserade. Remissinstanserna visar på att det råder brist på revisorer, att det kan bli svårt att få fram revisorer snabbt och att det finns en del andra praktiska problem. Det är utmärkt att man har gjort detta. Men låt oss då utreda vad vi kan göra med de revisorer som finns och som kan göras tillgängliga. Den här genomgången har jag inte gjort för att till varje pris skydda motionen från kritik. Det är klart att vi motionärer på en del punkter har underskattat svårigheterna — det skall jag gärna erkänna. Vi har inte sett alla de komplikationer som finns i olika fall. Men en del förslag går att modifiera, och man kan ta hänsyn till de praktiska problem som finns. Jag är angelägen om att man inte på de punkter där lagutskottet inte har skrivit positivt skall säga att här finns det inte något intressant att göra. Det finns det, och det gäller bara att utreda och pröva vilka som är de bästa framkomstmöjligheterna. Många av de här tingen är verkligen värda en noggrann prövning.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 29 har behandlats en motion av herrar Bergqvist och Rosqvist. En av motionärerna har nu ingående analyserat bl.a. remissutfallet. Han slutade emellertid icke, som jag trodde han skulle göra, med att tillstyrka sin motion. Därför skulle det, herr talman, egentligen från lagutskottets sida inte ha varit nödvändigt att gå in i ett resonemang på den här punkten. Det enhälliga utskottsförslaget är ju i sin grundton mycket positivt. Jag noterar att herr Bergqvist själv erkände att vår skrivning var positiv och bra och att han kände stor tillfredsställelse med vad utskottet där hade att anföra. Sedan kom herr Bergqvist med en del synpunkter beträffande den redovisning av remissutfallet som vi hade gjort och menade att vi hade varit alldeles för negativa i bedömningen. Herr Bergqvist gjorde en genomläsning där han använde den förnämliga tekniken att i de olika frågorna plocka fram de synpunkter från remissinstanserna som vid varje tillfälle var ur motionärernas synpunkt positiva. Vår bedömning att vid remissbehandlingen ”har de i motionen framförda förslagen till utbyggnad av reglerna om företagsrevision utsatts för åtskillig kritik” kvarstår, herr Bergqvist.

Men jag känner inte något stort behov av att göra en sådan genomgång utan kan, eftersom motionären såvitt jag uppfattade inte ställde något annat yrkande än om bifall till utskottets förslag, nöja mig med att litet ytterligare redovisa vad utskottet i detta sammanhang har framfört. Mot förslaget att revisorerna skulle åläggas en omfattande kontrolloch rapporteringsskyldighet rörande företagens efterlevnad av skattelagstiftningen har faktiskt remissinstanserna också rest starka betänkligheter. En generell skatteinriktad revision i enlighet med motionärernas förslag bedöms dessutom bli synnerligen kostnadskrävande. En del av remissinstanserna har även redovisat svårigheten att erhålla tillräckligt med kvalificerad personal — revisorer och andra — för en sådan här utbyggnad. Men innan jag går vidare kanske jag för undvikande av varje missförstånd skall säga att lagutskottet är helt positivt till grundtanken, att icke några former av skattefusk eller skatteflykt får sanktioneras från samhällets sida. Vi tror emellertid att den utbyggnad som redan har skett av revisionsgranskningen via de kanaler som nu är vedertagna och den ytterligare utbyggnad som kan ske blir någonting vida mer effektivt än den tänkta lösningen med ett revisionsuppdrag. Vi är inte främmande för att pröva de i motionen föreslagna åtgärderna. Men vi påvisar att flera utredningar är på gång, bl.a. i Kungl. Maj:ts kansli, och det inbillar jag mig att herr Bergqvist har förtroende för. Jag skulle därmed kunna återgå till några små detaljer, där vi har fört ett resonemang. Beträffande förslaget att revisorerna skulle åläggas straffrättsligt ansvar för deklarationsuppgifternas riktighet, så säger vi att det har mött ett hårt motstånd från remissinstanserna. Vi menar också i utskottet att detta skulle kunna medföra betydande bekymmer i fråga om ansvarsfördelningen.

Vi får alltså behandla de problemen när de blir aktuella, herr Bergqvist. Och som utskottet skriver räknar vi med att det redan nästa år läggs fram en proposition om aktiebolagslagstiftningen. Som jag redan framhållit är utskottet helt på det klara med att effektiva åtgärder måste vidtas mot skattefusk och skatteflykt, där sådant förekommer. Vi skriver också att skatteflykt förekommer inte bara när det gäller företagen utan tyvärr också i andra sammanhang. Jag tycker objektiviteten kräver att man framhåller att sådant undandragande av skyldigheten att erlägga skatt tyvärr förekommer i många sammanhang. Men riksdagen har ju senast i år beslutat om en kraftig förstärkning av såväl länsstyrelsernas revisionsavdelningar som riksskatteverkets aktiva kontrollverksamhet. Vi hänvisar där till civilutskottets betänkande nr 17 år 1974. Beträffande insatser från samhällets sida för att komma till rätta med skatteflyktoch skattefuskproblemen hänvisar utskottet också till redogörelser i skatteutskottets betänkanden, bl.a. betänkandet nr 46 år 1974. Vidare erinrar vi om att de frågorna behandlas och diskuteras i pågående utredningar, bl.a. i företagsskatteberedningen, 1974 års skatteutredning och utredningen om säkerhetsåtgärder m.m. i skatteprocessen.

Vi finner det emellertid naturligt att revisorerna samtidigt som de uppmärksammar aktieägarnas och företagets intressen även bevakar samhällsintressena. Ett enhälligt utskott har varit fullt på det klara med att det är två uppgifter som måste bevakas jämsides. Jag är också övertygad om — och där grundar sig min övertygelse på en mångårig erfarenhet som revisor — att revisorerna i allmänhet iakttar detta, när de bevakar och utnyttjar vad gällande skatteregler ger för möjligheter. Det vore fel att där konstruera någon motsatsställning mellan företagsintresset och samhällsintresset, men vi är väl medvetna om att det förekommer ojusta transaktioner. Sådant tar utskottet givetvis inget ansvar för. Herr Bergqvist redovisade själv en del från samarbetsutredningens arbete, och jag har inte så mycket att invända mot det anförda. Men som jag sade tidigare kommer den vidgade skyldighet som här ifrågasätts att medföra, om den genomförs snabbt, betydande svårigheter när det gäller möjligheterna att tillhandahålla erforderlig personal med praktisk erfarenhet och tillräcklig kompetens för uppgifterna. Avslutningsvis vill jag än en gång understryka att grunden för det enhälliga utskottsbetänkandet är att vi gemensamt har understrukit det angelägna i att så långt möjligt och i olika former bedriva en aktiv verksamhet mot skatteflykt och skattefusk. Det är en förutsättning. Den andra förutsättningen för enhällighet i utskottet har varit att det pågår ett antal utredningar som skall behandla dessa frågor.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

Herr talman! Orsaken till att jag inte yrkade bifall till motionen är just att lagutskottets skrivning innebär positiva ställningstaganden i flera grundläggande frågor. Det är klara ställningstaganden — och jag hoppas att riksdagen godtar dessa — i frågor som riksdagen tidigare inte tagit ställning till. Dessa positiva ställningstaganden kommer att föra frågan åtskilliga steg framåt och bereda vägen för betydande reformer, som kan förberedas i kanslihuset. Men jag vill sätta ambitionerna ännu litet högre. Det finns nämligen en del förslag i motionen som lagutskottet inte skrivit positivt om och som det ändå kan finnas anledning att pröva. Jag vidhåller att den enda stackars mening i reciten som får karakterisera resultatet av remissbehandlingen kan nyanseras, milt sagt. Det var också det jag försökte göra genom att framhålla en del positiva synpunkter som remissorganen avgivit och som jag tycker att man bör beakta och ta hänsyn till i det förberedelsearbete som skall ske i kanslihuset. Många av de invändningar remissinstanserna har gjort är dessutom av den karaktären att man säger, att det blir svårt att gå så långt som motionärerna föreslagit därför att det inte finns revisorer nog. Det behöver inte betyda att man finner tanken felaktig i och för sig. Det kan också betyda att om det nu inte går att låta förslaget gälla alla företag så kan man välja några företagsgrupper. Man kan vid utredningsarbetet modifiera förslagen. Det var det jag var angelägen att framhålla. Diskussionen om revisorernas ansvar för att företagens skattedeklarationer är korrekta har vi fört mot bakgrund av att det förekommit att verkställande direktören i ett företag dömts för skattefusk på grund av en felaktig deklaration som upprättats av företagets revisor. Direktörens ansvar är obestridligt, men man kan ifrågasätta om inte ansvar också borde utkrävas av vederbörande revisor. Nu håller man på och undersöker om man kan ge revisorerna ökad rapporteringsplikt, dvs. ålägga dem att fylla i blanketter där de intygar vissa saker för samhällsorganen. Det är väl inte omöjligt att något av vår tankegång skulle kunna fångas upp i det rapporteringssystemet. Därför tycker jag att man även på detta område skulle kunna undersöka om det är möjligt att modifiera vårt förslag och få ut något positivt av det.
Herr talman! Herr Bergqvist och jag är tydligen, liksom motionärerna och utskottet, i stort sett ense. Icke heller herr Bergqvists senaste anförande ger mig anledning att gå in i någon nämnvärd polemik. När det gäller de förhållanden som han har påpekat — han sade i sitt första anförande att han hade träffat en revisor som slutat därför att denne fått samvetskval, och i sitt senaste anförande talade han om vissa domslut, där det åtminstone formellt sägs att revisorn har upprättat deklarationer — kan jag, herr talman, i det här sammanhanget inte yttra mig om vare sig det första eller det andra fallet. Sådana saker ingår dock i de personliga erfarenheter som jag också redovisade, nämligen att revisorerna normalt beflitar sig om att göra sitt absolut bästa för att åstadkomma en rejäl redovisning som hjälp åt styrelse och verkställande direktör. Detta är det normala förfaringssättet i varje seriöst företag — därom råder enligt min uppfattning inget tvivel. Eftersom vi emellertid i utskottet har sagt att vi mycket väl kan vänta oss av de kommande utredningarna förslag till nya former för det som herr Bergqvist senast var inne på i fråga om revisorns arbetsuppgifter, tycker jag det är rimligt att vi väntar och ser vilka förslag dessa utredningar kan komma med. Slutligen vill jag säga att jag tror att herr Bergqvist har andra och mer effektiva kanaler till det nuvarande kanslihuset, så att han inte behöver ta omvägen över en allmän debatt här i riksdagen. Här hoppas jag, herr talman, att vi får ett enhälligt bifall till lagutskottets förslag.

Herr talman! Många som arbetar i vårt land har inte svenska som modersmål. Det dröjde länge innan samhället tog på sig ett ansvar för att medverka till att dessa människor fick möjlighet att öka sina kunskaper i svenska språket. Företagens intresse för invandrarna som arbetskraftsreserv fick överväga deras intresse för dem som samhällsmedborgare i vårt land. Inom vuxenutbildningen utgör invandrarna nu en stor del av kursdeltagarna. Utbildningen är i vissa avseenden kostnadsfri. Det gäller studieförbundens kurser, det gäller arbetsmarknadsutbildningen — i senare fallet dock om man uppfyller kraven i övrigt för arbetsmarknadsutbildning, det vill säga att man är arbetslös eller löper risk att bli arbetslös. Det finns också invandrarundervisning i svenska som bedrivs på företagen under betald arbetstid. Hamnar man däremot i studiemedelssystemet medan man skaffar sig nödvändiga kunskaper i svenska språket för att bättre kunna tillgodogöra sig yrkesinriktad undervisning av olika slag är undervisningen inte avgiftsfri. Det finns exempel på invandrare som inte förstått att de sökt återbetalningspliktiga studiemedel när de börjat studier i svenska för att kunna söka inträde i yrkesinriktade kurser. I sitt remissyttrande över vänsterpartiet kommunisternas motion säger centrala studiehjälpsnämnden att den inser att detta är ett problem. Nämnden finner det ”angeläget att invandrare får möjlighet att genomgå kurser i svenska utan att behöva ådra sig studieskulder”. Däremot drar nämnden inte slutsatsen att studiemedlen i dessa fall borde göras återbetalningsfria. Centrala studiehjälpsnämnden avstyrker alltså motionen, sedan man erkänt att det föreligger ett problem. En ledamot av nämnden har reserverat sig, och det är typiskt nog en elevrepresentant som yrkat bifall till motionen. Det är önskvärt och ett rättvisekrav att man skapar enhetlighet oberoende av studiesystem när det gäller undervisningen i svenska språket för alla som arbetar och bor i vårt land men som inte har svenska som modersmål. Principen bör vara att all sådan undervisning är avgiftsfri och att det finns möjlighet att erhålla studiemedel utan återbetalningsplikt. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! I reservationen från vpk som bygger på motionen 1299 föreslås att studiemedel som erhålles vid studier i svenska för invandrare skall vara icke återbetalningspliktiga. Studiemedel till invandrare utgår under vissa förutsättningar. Rätt till studiemedel har den som förvärvsarbetat i Sverige under en sammanhängande period av två år samt den som mottagits som flykting eller är barn till invandrare. En förutsättning för rätt till studiemedel är vidare att vederbörande bosatt sig i Sverige i annat huvudsakligt syfte än att studera. Den grundläggande svenskundervisningen erhåller invandrarna kostnadsfritt. Det gäller även de invandrare som senare går över till högre studier. Det är därför inte helt korrekt när motionärerna påstår att det är skillnader i förmånerna för å ena sidan dem som får sin undervisning finansierad av arbetsgivaren eller vid arbetsmarknadsutbildning och å andra sidan dem som omfattas av studiemedelssystemet. Tidigare i år har utskottet, i samband med tillsättandet av en utredning, uttalat sig för att studiemedelssystemets regler bör förenklas. Mot den bakgrunden är det inte lämpligt att man inför särregler i studiemedelssystemet för den begränsade grupp som motionen avser. Särregler skulle, som centrala studiehjälpsnämnden framhåller i sitt yttrande, skapa gränsdragningsproblem när svenskstudier bedrivs samtidigt med andra studiemedelsberättigade studier. Ett annat skäl som talar mot reservationen är att motionen bara tar upp en grupps situation, trots att det finns andra studerandekategorier som har liknande förhållanden, exempelvis korttidsutbildade vuxenstuderande. Till slut vill jag nämna att det pågår förhandlingar om samnordiska regler för rätten till studiestöd. Förhandlingarna gäller även icke-nordiska invandrare.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
Herr talman! Motionen handlar inte om reglerna för rätt till studiemedel. Vi är överens om att man måste uppfylla vissa förutsättningar för att få studiemedel. Jag kan även erkänna att det kanske inte är helt korrekt att jämföra den undervisning i svenska som man får i arbetsmarknadsutbildningen och den utbildning i svenska som vi syftar på, nämligen den i samband med högre undervisning. Herr Nilsson i Norrköping konstaterar också att detta är ett problem men säger sedan att det är inte lämpligt att ha särregler. Herr Nilsson erkänner alltså att det är ett problem, och då måste jag fråga: Hur skall man lösa problemet utan särregler? Det finns ju en grupp studerande med stark anknytning till Sverige som har rätt till studiemedel. De uppfyller de erforderliga kvalifikationerna och kommer in i studiemedelssystemet, men de måste ha stödundervisning i svenska för att kunna klara undervisningen. Då tycker vi att det är fel att de medlen skall vara återbetalningspliktiga. När herr Nilsson som sista argument framför att det finns andra kategorier med problem och nämner dem som skall genomgå högre undervisning och behöver stödkurser, så kan det inte vara ett riktigt allvarligt menat argument, därför att de problem som vi tar upp är just undervisning i svenska för invandrare. Utöver de problem i samband med högre undervisning som skapas av att man är invandrare och inte har svenska som sitt modersmål kan man också ha andra brister i sina kunskaper som fordrar stödundervisning, dvs. samma problem som svenska medborgare födda i Sverige. Jag menar alltså att den jämförelsen av problemställningarna inte heller kan anses vara korrekt.
Herr talman! Jag vill säga till herr Olsson i Stockholm att ett bifall till motionen skulle kunna bli inkörsporten till en rad särregler och gränsdragningsproblem, som ytterligare skulle komplicera studiemedelssystemet. Vidare skulle ett bifall till motionen innebära en orättvisa gentemot vissa korttidsutbildade. Enligt vad jag hört utgör denna fråga inte något problem för tillfället. Skulle det uppstå bekymmer i framtiden kan man tänka sig att klara dessa via sociala stödinsatser. Jag noterar också att vpk i detta sammanhang inte har valt att prioritera de sämst ställda. Detta att invandrarna inte känner till att studiemedlen är återbetalningspliktiga är i första hand en informationsfråga och inte en bidragseller lånefråga.
Nr 120 Herr talman! Herr Nilsson i Norrköping upprepar argumentet att vårt Onsdagen den förslag kan innebära en orättvisa mot korttidsutbildade. Jag måste då 13 november 1974 skärpa frågan: Menar herr Nilsson att det är en orättvisa också mot invandrare som är korttidsutbildade? Är det inte så att bristande kunskaper — Studiemedel för i svenska språket är ett särskilt handikapp? undervisning i När herr Nilsson säger att vpk i den här motionen inte valt att prioritera — svenska för de sämst ställda måste jag svara att det är självklart att vi för de sämst — invandrare ställdas talan; det gör vi strängt taget alltid. I det här fallet är de som inte har svenska som modersmål sämst ställda i förhållande till dem som har svenska som modersmål. Då har vi valt att motionera till invandrarnas förmån. Det måste väl ändå anses vara att prioritera dem som är sämst ställda och har en form av handikapp.
Herr talman! När det gäller politiska reformer är alltid de ekonomiska tillgångarna begränsade. Jag konstaterar då att vpk har valt att prioritera akademikergruppen framför korttidsutbildade.

Herr talman! Jag ämnar i mitt inlägg ta upp den del av utskottets betänkande som berör motionen 217 av herr Wachtmeister i Staffanstorp och mig om utspärrning av specialistkompetenta underläkare och tillsättande av tjänster för vidareutbildade läkare. Grundtankarna i motionen har fullföljts i en reservation av herr Åkerlind och mig som jag redan nu ber att få yrka bifall till. Bakgrunden är bl.a. 1969 års beslut om bunden studiegång för hela — Nr 120 läkarutbildningen och 1972 års beslut om nya behörighetsbestämmelser - Onsdagen den för läkare. Ett resultat av dessa beslut är att fr.o.m. innevarande månad 13 november 1974 får specialistkompetenta underläkare inte längre stanna kvar på underläkartjänster, utan de spärras ut. Den generella dispens som har gällt — Tjänster för som en övergångsbestämmelse fr.o.m. 1973 har alltså nu upphört. vidareutbildade Undantagna är hädanefter bara de läkare som får dispens på grund av läkare, m.m. långvarig sjukdom samt de läkare som får s.k. forskardispens, dvs. dispens ett eller två år för att slutföra sin forskarutbildning. I stället inrättas avdelningsläkartjänster som tillsammans med läkare under fortsatt vidareutbildning skall ersätta de specialistkompetenta underläkarna. Den fördelning av tjänster som hittills gjorts av socialstyrelsen innebär emellertid ett mycket kraftigt bortfall av tjänster för specialister vid klinikerna, inte minst vid undervisningssjukhusen. Många av de specialistkompetenta läkarna får därvid söka tjänster på annat håll, vilket delvis har varit avsett. Socialstyrelsens fördelning av tjänster för färdiga läkare har beskrivits som mycket förmånlig för klinikerna. I själva verket är, som Läkarförbundet påpekar i sitt yttrande över vår motion, situationen på undervisningsoch storstadskliniker mycket besvärande och i många fall katastrofal. Yttrandena från de medicinska fakulteterna kännetecknas också av en mycket stark oro för bemanningssituationen och dess effekter på sjukvårdens kvalitet och effektivitet, liksom betingelserna för grundutbildning och forskning. Grundtanken i de reformer som har beslutats under senare år har varit att läkarnas vidareutbildning skall inordnas i den allmänna sjukvårdens planering och att vidareutbildningen därvid skall utformas som ett led i en strävan efter balanserad expansion av sjukvårdens olika grenar. Det har därvid framhållits att viktiga områden som behöver byggas ut är den öppna vården utanför sjukhusen, den psykiatriska vården och långtidssjukvården. Naturligtvis är målet också att man skall fylla befintliga vakanser. Herr talman! Låt mig för att förebygga missförstånd slå fast att vi är helt överens om den här målsättningen. Jag tror också att vi är helt överens om att detta kräver en planering och en styrning av sjukvårdens och utbildningens inriktning från samhällets sida. Men frågan gäller i vilket takt den här omstruktureringen skall ske. Vi har i dag en brist på läkare totalt sett, en brist som har drabbat vissa delar av vårt land och vissa medicinska verksamhetsområden mer än andra. Det är naturligtvis utomordentligt angeläget att detta rättas till. Men det måste ske på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt och på ett sätt som inte får negativa konsekvenser längre fram för t.ex. kvaliteten på de utbildade läkarna. Vi har under senare år haft en kraftigt utökad läkarutbildning. Över 1000 studenter tas in per läsår, det motsvarar var 100:e nyfödd. Det här innebär att vi mycket snart kommer att få 800 nya färdigutbildade läkare per år, år efter år. 1972 hade vi 10 000 färdiga läkare, år 1985 63 kan vi beräknas ha dubbelt så många, alltså 20 000 färdiga läkare. Jag skall inte nu ta upp frågan om var alla 1980-talets läkare skall ta vägen, jag vill bara understryka att läkarbristen inom en snar framtid torde vara ett passerat stadium. Alla delar av vårt land och alla de olika medicinska verksamhetsområdena torde alltså om några år komma att bli väl tillgodosedda med läkare. Men i det korta perspektivet, i år och de närmast kommande åren, kvarstår problemen. Det gäller också i vilken takt den öppna sjukvården utanför sjukhusen skall bli tillgodosedd och om detta till viss del skall ske på bekostnad av erforderlig tjänstetilldelning vid sjukhusen eller inte. Med erforderlig menar jag den tjänstetilldelning som behövs för att någorlunda klara av sjukvårdens krav och de ökade utbildningsåtagandena. På mycket kort sikt innebär detta onekligen en konflikt, men ser man det på litet längre sikt sammanfaller intressena.

Det här problemet är kanske störst när det gäller kliniker där många AT-läkare tjänstgör och där huvudparten av de läkare som är under fortsatt vidareutbildning bara genomgår ett halvt års randutbildning för att sedan försvinna. Vid invärtesklinikerna kommer den helt övervägande delen av de på en gång närvarande underläkarna att vara sådana som inte skall ägna sig åt intern medicin i fortsättningen. Flertalet av de här läkarna kommer bara att ha korttidsförordnanden vid de medicinska klinikerna, sedan går de vidare. En av anledningarna till detta är den planerade starka satsningen på utbildningen av allmänläkare, det som vi alla är helt överens om skall ske. Internmedicinska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala — för att ta ett exempel från det sjukvårdsområde som jag själv känner bäst till — får ansvar för ett mycket stort antal anestesi-, psykiateroch allmänläkarblock där de unga läkarna bara stannar ett halvt år för att sedan fortsätta till andra ställen. Kliniken har bara tilldelats två medicinblock — för blivande specialister inom området —- mot 12-15 halvårsblock. Det är väl uppenbart att detta kommer att kräva mycket handledning och kontroll. Vilka resurser får då kliniken för att klara de här uppgifterna? Jo, i stället för nuvarande 12-13 specialistkompetenta underläkare får man 6 tjänster för avdelningsläkare. Men dessa avdelningsläkare skall dessutom vardera fullgöra 65 timmars undervisning. Tar man bort undervisningstiden motsvarar tillskottet 4 1/2-5 läkare i stället för de 12-13 specialisterna man tidigare haft. Det har också talats om dispenser för forskarutbildning vid universitetsklinikerna. Det tycks nu råda en mycket stor osäkerhet bland klinikens unga forskare om framtiden. Kan de inte få en avdelningsläkartjänst vid kliniken, synes många vara mer benägna att ta fast an ställning någon annanstans än att gå kvar på dispens. Huvudparten av intagningarna vid medicinska kliniker är jourfall, vilket betyder att trycket på akutvården är så stort vid dessa kliniker att det sannolikt blir handledningen och naturligtvis forskningen som i första hand kommer i kläm, om tilldelningen av läkartjänster blir otillräcklig. Kirurgi är det område vid sidan av invärtesmedicinen som drabbas hårdast av utspärrningen och det otillräckliga antalet tilldelade tjänster. Att utbilda en funktionsduglig kirurg tar tio år efter examen. Kirurger med 10-15 års vidareutbildning kan inte ersättas av läkare med kanske bara något års erfarenhet utan att det får negativa konsekvenser. Det fåtal specialister som blir kvar på klinikerna kan naturligtvis inte klara av samma sjukvårdsproduktion som förut och dessutom handledningen av ett starkt ökat antal unga läkare. Den kirurgiska handledningen måste ju i hög grad ske individuellt. Den trängda situationen har medfört att det i stor utsträckning blir AT-läkarna utan operationsvana som får sköta kirurgmottagningarna och primärjouren. Detta ställer ytterst stora krav på de utbildade läkare som skall fungera såsom bakjour. Många gånger har de utomordentligt svåra arbetsförhållanden. Detta gäller inte bara universitetsklinikerna utan kirurgavdelningen vid många, kanske flertalet, av våra landsortslasarett. Vid Akademiska sjukhuset är väntetiden på ortopeden två år i sluten vård och ett år i öppen vård. Jag skall ta ett tredje och sista exempel från Akademiska sjukhuset. Det gäller röntgen. Utöver 6 överordnade har man haft 18 röntgenspecialister, 12 på fasta tjänster och 6 såsom vikarier. I stället för dessa 18 får man nu, inklusive 1975 års tilldelning, 5 tjänster. 3 läkare stannar än så länge kvar på forskardispens. Men de upplever sin situation såsom mycket osäker. Det råder också ett starkt sug från andra landsting som i motsatts till Akademiska sjukhuset har kunnat inrätta sina läkartjänster såsom överordnade tjänster. På röntgen har man inte de problem med ett stort antal underläkare på korttidsförordnanden som förekommer på invärtesoch kirurgklinikerna. Men man har utomordentliga svårigheter att klara sina subspecialiteter, där man har åtta olika fält att uppehålla och som man nu skall klara av med 11 specialister. Man kan inte göra förflyttningar hur som helst mellan subspecialiteterna. De är alltför olika. Den otillräckliga bemanningen har redan medfört att väntelistorna ökat med 20-25 procent. Risken är att röntgen liksom anestesiologin, som jag inte skall gå in på, blir en flaskhals som försvårar sjukvården för sjukhusens övriga delar, om man inte kan få tjänster som någorlunda motsvarar dem som försvinner. Mot denna bakgrund, som jag bara har kunnat antyda, av mycket stark oro för hur man tillfredsställande skall kunna klara av sjukvård, handledning och kanske även forskning ställer utskottet upp en nära nog helt molnfri bild av situationen vid våra sjukhus: Vi befinner oss i den bästa av världar, och allt kommer säkert att ordna upp sig. Utskottet uttalar avslutningsvis att det särskilt vill framhålla att det framgår av Sveriges läkarförbunds remissyttrande att Läkarförbundet inte har haft anledning att motsätta sig den fördelning av nya läkare på olika medicinska verksamhetsområden som socialdepartementets sjukvårdsdelegations fastställande av Läkarfördelningsprogram 77 innebär.

Detta problem gäller inte bara de stora universitetsklinikerna utan alla kliniker, både på centraloch normallasarett. --—- Antalet nyexaminerade läkare har under senare år, p. g. a. grundutbildningens ökade dimensionering, stigit dramatiskt och fördubblats på kort tid. Samtliga dessa läkare skall vidareutbildas på sjukhus och alla specialiteter berörs. Den ena delen av utspärrningsproblematiken berör därför samtliga klinikers specialister, framför allt dem som blir färdiga under de närmaste åren.

Utskottet framhåller också att universitetskanslersämbetet numera är representerat i den samrådsgrupp som arbetar med läkarfördelningsprogrammet och att det på grund härav finns anledning räkna med att de omständigheter av betydelse för forskning och utbildning vid utbildningsklinikerna som är relevanta i sammanhanget kommer att bli föremål för närmare överväganden. Också vi hälsar med tillfredsställelse att universitetskanslersämbetet numera är representerat, men konsekvenserna för den löpande sjukvården berörs inte i utskottets skrivning. Utskottet anför vidare att det inte finns fog för påståendet att LP 77 skulle leda till att specialistkompetenta läkare annat än frivilligt skulle behöva omskolas till annan specialitet. Utan tvekan finns det dock inom många specialiteter en sådan oro för framtiden att man tar de tjänster som bjuds, även om det innebär att vederbörandes kompetens inte kan utnyttjas och även om de själva inte alltid har den utbildning som vore önskvärd. Detta gäller inte minst de vidareutbildade specialistkompetenta kirurgerna, som på grund av den gjorda fördelningen av läkartjänster har fått det allt svårare att inom sina specialiteter erhålla sluttjänster. Svensk kirurgisk förening har också givit till känna sin oro i ett mycket allvarligt uttalande. Jag skall villigt erkänna att läget är mycket svårt att överblicka. Oklar het föreligger, inte minst om hur många av de specialistkompetenta underläkarna som verkligen kommer att begära och få dispens för att stanna kvar. Klarhet kommer vi väl att få successivt. Redan i vår kommer vi att ha en betydligt redigare bild av situationen än nu. Men under tiden berörs såväl universitetskliniker som regionsjukhus och normallasarett av risken för att så många läkare försvinner att inte bara forskningen och utbildningen utan också sjukvården blir lidande. Ovissheten är så stor och de obesvarade frågeställningarna så många att det hade varit välbetänkt av utskottet att inte flyta över det hela så lätt som man enligt vår uppfattning har gjort. Som både Läkarförbundet och många av de medicinska fakulteterna framhållit, skulle de mest påtagliga nackdelarna med Läkarfördelningsprogram 77 enkelt kunna röjas undan, om läkarfördelningen gjordes enligt en obetydligt modifierad tidsplan. Det är, herr talman, fråga om en övergångstid. Den ändrade utbildningen och den ökade intagningen kommer, som jag anförde tidigare, att leda till en kraftigt ökad tillgång på läkare, inte minst inom den öppna vården. Men det är ju en helt grundläggande förutsättning för en väl fungerande sjukvård att de läkare som vi får fram har en fullgod utbildning. Det förutsätter en läkartilldelning, som garanterar kvaliteten på utbildningsställena. Universitetskliniker, regionsjukhus och normallasarett måste ju också kunna upprätthålla sin vårdkapacitet. Det är inte minst ett grundvillkor för att den öppna vården skall kunna fungera tillfredsställande och göra de remisser som man där bedömer erforderliga. Ett betryggande antal specialistläkare måste därför enligt vår mening bli kvar på klinikerna för att sörja för vårdkontinuiteten och för att ge de unga läkarna — vare sig de utbildas till allmänläkare eller specialister —- erforderlig vidareutbildning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Arbetet med läkarfördelningsplanen har skapat stor oro bland de för sjukvården ansvariga och bland dem som arbetar i sjukvården. Det har kommit en rad skrivelser och protester, och det har framgått av både Läkartidningen och andra tidningar att man är orolig för minskningen av antalet specialisttjänster, framför allt vid de stora utbildningssjukhusen men också vid andra sjukhus. Det är här inte fråga om någon allmän kverulans, som vi kanske ibland sett exempel på från läkarhåll när det gäller reformer inom sjukvårdspolitiken,t.ex. i vad gäller sjukförsäkringen. Här är det fråga om väl underbyggd och utförligt framförd oro för vad som kommer att hända i och med den drastiska minskningen av antalet specialisttjänster. Det är därför angeläget att vi tar de varningarna på allvar. Det som i första hand faller i ögonen är problemen för den akuta sjukvården, när antalet specialister minskar. Man hoppas givetvis att den utbyggnad av den öppna vården som nu sker, så småningom skall leda till en avlastning av sjukhusvården, men det är sannerligen inte försvarbart att räkna med att någon sådan minskning av efterfrågan på akut sjukvård vid sjukhusen kommer att ske snabbt. Därför går det inte att försöka lösa problemen med en utbyggnad av den öppna vården genom att minska resurserna och därmed skapa en brist för sjukhusvården. Situationen är nu sådan att man kan befara att framför allt de stora utbildningssjukhusen kommer att få mindre än hälften av det antal specialisttjänster som de har i dag, för att tillhandahålla samma sjukvårdsvolym som tidigare och för att klara de många gånger ganska betydande väntelistorna. Det är klart att de i stället kommer att få andra läkare med kortare utbildning.

Låt mig ta ett enda exempel på vad det här innebär. Det är från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, där samtliga professorer i kirurgi och hela läkarstaben vände sig till socialministern med en skrivelse för ungefär ett år sedan. I skrivelsen pekar de på hur den akuta kirurgmottagningen är utformad. Man tar i medeltal emot 140 patienter per dygn vid mottagningen. Av dem kan man inte lägga in mer än ungefär 10 procent för sluten vård. Den andelen kan knappast ökas, eftersom medelbeläggningen vid de kirurgiska vårdavdelningarna i Göteborg redan är så hög som mellan 94 och 98 procent. Eftersom det alltid måste vara en viss omsättning går det alltså inte att ta in fler. Det betyder att ungefär 90 procent av dem som kommer med skador och ungefär 60 procent av dem som kommer med akut buksjukdom måste sändas hem direkt. Ett sådant hårt urval av akut hjälpsökande kan bara utföras av en mycket erfaren kirurg. Det går inte att ha läkare som är under vidareutbildning för detta, utan här fordras verkligen kvalificerade lasarettskompetenta kirurger. På samma sätt är det med den slutna vården. Man har på grund av sitt stora upptagningsområde ett sådant urval av operationer att de i stort sett bara kan utföras av läkare med den här långa erfarenheten. Att då tro att hälften av dem kan ersättas med icke-specialistkompetenta kirurger är helt enkelt inte realistiskt. Dessutom tillkommer, som fru Troedsson påpekade, att det förväntas en större utbildningsinsats av de specialister som är kvar. Det kommer att ytterligare minska vårdkapaciteten. En svårighet som kommer att uppstå är att eftersom det i fortsättningen inte skall finnas mer än halva antalet specialisttjänster, kan man inte på de tjänsterna i samma utsträckning som tidigare ta in läkare från landsortslasaretten som vill skaffa sig den vidareutbildning som ger s.k. lasarettskompetens. En effekt blir också att en hel del mycket kvalificerade läkare kommer att söka sig till andra befattningar. Det kan sägas att det må så vara, för det går nog ingen nöd på dem. Nej, men om Nr 120 samhället har investerat tio år av utbildning efter grundexamen i en Onsdagen den kirurg, så är det inte bra om vederbörande hamnar som företagsläkare 13 november 1974 på ett stort företag. I Göteborgsregionen, för att nu hålla oss kvar vid det förra exemplet, finns det gott om sådana jobb, och det kan hända = Tjänster för att de här kirurgerna tar dem. Läkarna blir välbetalda och får behagliga = vidareutbildade arbetstider, men den investering som samhället har gjort i dem går för — läkare, m.m. lorad. Det är dessutom inte säkert att just dessa blir de bästa företagsläkarna. Hur mycket man än ömmar för företagshälsovården, så är det inte någon bra användning av samhällets resurser. Vi har brist på kvalificerade kirurger i dag. Därför är det inte försvarbart med en läkarfördelning som har sådana effekter att vi blir av med flera av de mest kvalificerade kirurgerna. Det är bakgrunden till att man känner oro inför arbetet med läkartjänstfördelningen. Det andra problemet som behandlas i detta utskottsbetänkande är frågan om möjligheterna för läkare med specialistutbildning att vidga sina kunskaper genom tjänstgöring utanför specialiteten, som har tagits upp i en motion av herr Larsson i Karlskoga. Det är mycket väsentligt att utbildningsreformerna och den förbättrade läkarutbildningen inte får till effekt att man skapar ett stelt system, som omöjliggör för läkarna att skaffa sig vidgad utbildning och erfarenhet vid sidan av de utbildningsgångar som man har gjort upp. Det är värdefullt att detta problem har aktualiserats. Jag vill bara peka på att utskottet på den punkten säger, att det är motiverat att överväga vidgade möjligheter för läkare till meriteringstjänstgöring, men att det inte är erforderligt med något riksdagens initiativ därför att denna fråga redan är under behandling, framför allt i socialstyrelsen. Om jag skulle lägga någon kritisk synpunkt på den reservation som de moderata ledamöterna har avgivit är det väl att reservanterna kanske är litet väl bundna vid de exempel som de har fått från sin partivän professor Gunnar Biörck på Serafimerlasarettet.

Det är alltså en viss brist på balans i reservanternas framställning. Jag har ingen anledning att betvivla de data som återges beträffande Serafimerlasarettet. Det är bara för att motväga denna obalans som jag har tagit fram problemen beträffande kirurgin och andra operativa specialiteter.

Varningarna gäller takten i omstruktureringen. Att de är befogade kan också de lokala sjukvårdspolitikerna bära övertygande vittnesbörd om. Man kan inte skära ned kapaciteten hos dagens sjukhuskliniker. De läkare som bär tunga bördor för att hålla sjukhusverksamheten i gång och som tvingas arbeta i ett alltför uppdrivet tempo behövs alla vid sjukhusen. Specialisttjänster måste inrättas i sådan omfattning att sjukvårdshuvudmännen även i fortsättningen kan behålla dessa specialister i den verksamhet där de nu bäst behövs. Vi har fortfarande läkarbrist. Att flytta specialister från ett bristområde till ett annat löser inte de stora sjukvårdsproblemen. Dagens specialister behövs dessutom för utbildning av det nya läkartillskottet inom respektive specialitet. Det är helt klart att man inte kan utsätta patienterna för sådana effekter som kan bli följden av en för snabb omorganisation. Det finns gott underlag för en gemensam, vettig politik när det gäller utbyggnaden av den öppna vården. Specialistföreningarnas engagemang och sakkunskap i dessa frågor är ett väsentligt bidrag till arbetet på att finna konstruktiva förslag, som passar både den lokala verkligheten och den centrala politiken.” Herr talman! Det finns alltså anledning till oro och till att man tar hänsyn till de här farhågorna i det fortsatta arbetet med läkarfördelningen. Att jag trots dessa kritiska synpunkter inte har funnit det nödvändigt med någon reservation beror på att de här frågorna, som utskottet påpekar, redan är under behandling i socialstyrelsen. Och jag tror att en sådan utredning som föreslås i motionen av herr Wachtmeister i Staffanstorp och fru Troedsson —- även om den kallas en snabbutredning — snarast skulle störa arbetet. Därför har jag inte anslutit mig till moderaternas yrkande i utskottet om bifall till motionen. I reservationen heter det att socialdepartementet genom sin sjukvårdsdelegation i stället skall ”få i uppdrag att ta upp läkarfördelningsprogrammet till omprövning och att vidta snabba åtgärder, om det skulle visa sig att svårighet föreligger för klinikerna att upprätthålla sin verksamhet”.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
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vår reservation främst ger exempel från förhållandena inom internmedicinen i Stockholm, men jag hoppas att den bristande balansen har motverkats av att jag i mitt anförande tog upp tre helt skilda specialiteter vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Inom dessa specialiteter upplever man utifrån olika utgångs Nr 120 punkter situationen som utomordentligt pressande och ser med oro på Onsdagen den

Herr talman! Som framgick av slutet av herr Romanus” anförande står = vidareutbildade han bakom utskottets betänkande. Ett tag, när han talade om det särskilda — läkare, m.m. yttrandet, kunde kanske någon få uppfattningen att han inte ställde sig bakom betänkandet, men slutsatserna är självklara för herr Romanus. Han är, liksom övriga utskottsledamöter som gått på majoritetslinjen, övertygad om att den linje utskottet har valt är väl motiverad. Vi tror inte att man skulle vinna någonting med bifall till den aktuella motionen och den reservation som föreligger. Det skall kanske sägas, så att det inte uppstår något missförstånd, att vi även i fortsättningen kommer att ha specialutbildade läkare i vårt land. De nu gällande bestämmelserna innebär inte att man sätter specialisterna på någon sorts sparlåga; vi måste självfallet ha specialister för att få en ordentlig sjukvård. Men jag tror att den oro som speglades bl.a. i fru Troedssons anförande, och som naturligtvis emanerar från läkarhåll, inte är så väl befogad som fru Troedsson ville låta påskina. Jag vill också klargöra att den bedömning som ligger bakom det nuvarande läkarfördelningsprogrammet och läkarutbildningen bygger på att vi skall kunna få så många läkare som möjligt ut till våra sjukhus och öppenvårdsavdelningar, så att det skall kunna bedrivas en alltmer förbättrad sjukvård i vårt land. Ingen kan väl påstå annat än att man har gjort allvarliga försök att få en sådan sjukvård till stånd. Det är klart att det i ett visst läge — då man tvingas pressa på för att få ut så många läkare som möjligt på fältet — kan uppstå vissa problem, och dem vill jag naturligtvis inte skyla över. Reservanterna tar upp en fråga som framför allt har diskuterats inom läkarkretsar. När reservanterna och motionärerna talar om att det är slöseri med läkarresurserna att överföra eller omskola vissa specialutbildade läkare till annan läkarverksamhet tycker jag att de drar alldeles felaktiga slutsatser om den läkarutbildning och den fördelning av läkarresurserna som sker. Deras tal låter onekligen alarmerande och man undrar hur det är i verkligheten och vad motionärerna syftar till. De rör sig med vissa allmänna talesätt men har inte preciserat sig på annat vis än att de vill ha en snabbutredning som syftar till att minska läkarfördelningsprogrammets ”skadeverkningar” — för min del vill jag nog sätta skadeverkningarna inom citationstecken. De vill också ha beslut om att utspärrning av specialistkompetenta underläkare inte skall få ske i avvaktan på en sådan utredning. De av motionärerna framförda synpunkterna ger enligt mitt förmenande ingen anledning till att ompröva beslutet om LP 77. Detta har tillkommit för att klara vår läkarsituation. Att specialistkompetenta läkare 7 i fortsättningen inte kan få förordnande som underläkare är en följd av det beslut som statsmakterna, jag vågar säga efter moget övervägande, fått lov att fatta rörande läkarutbildningen och användningen av läkarresurserna. Utskottet konstaterar också att syftet med motionen inte är att ompröva beslutet om LP 77 utan fastmer att det skall ges ett annat innehåll och att det skall inrättas ett stort antal högre tjänster, framför allt vid undervisningssjukhusen, för att de läkare som har specialistutbildning skall få vara kvar där. Det är i och för sig ett vällovligt önskemål, men det måste vägas mot det samlade behovet av läkare i hela landet. I själva verket är det problem om den s.k. utspärrningen som motionärerna tar upp redan under prövning. Socialdepartementets sjukvårdsdelegation har uppdragit åt socialstyrelsen att göra en s.k. rullande översyn av läkarfördelningsprogrammet samt vidta åtgärder för att normalisera relationstalet mellan antalet anställda läkare och uppehållna tjänster. Det betyder att man skall uppmärksamma problemet med de s.k. ständiga vikarierna. Beträffande forskningssidan vill jag tillägga att universitetskanslersämbetet, som fru Troedsson också mycket riktigt påpekade, sedan ett år tillbaka är representerat i den samrådsgrupp inom socialstyrelsen som arbetar med läkarfördelningsprogrammet. Forskningssidans intressen är därmed föremål för bevakning och kommer säkert att tas till vara vid prövningen i fortsättningen. På grundval av gällande bestämmelser för LP 77 har socialstyrelsen i år medgivit inrättandet av 1 100 tjänster, fördelade på sjukvårdsområden och medicinska verksamhetsområden. I denna siffra ingår 500 ständiga vikarier. Dessa senare tjänster avser i första hand undervisningssjukhusen. De remissyttranden som avgivits med anledning av motionen, bl.a. från socialstyrelsen och Landstingsförbundet, slår fast att det inte finns fog för påståendena att LP 77 skulle leda till att specialistläkare blir arbetslösa — frivilligt möjligen, men de behöver inte bli arbetslösa och med säkerhet inte omskolas till någon annan specialitet. Däremot är det - och det kanske bör framhållas i sammanhanget — mycket troligt att dessa läkare måste flytta på sig och söka tjänster utanför utbildningsorten. Men det är ju ingenting ovanligt i vårt snabbt förändrade samhälle att en yrkesutövare får flytta från den ena orten till den andra. Jag skulle för resten vilja ställa frågan: Hur många av kammarens ledamöter har exempelvis inte bytt bostadsort genom åren, både en och två, ja kanske fler gånger? Det är absolut inget unikt som i så fall kommer att ske med de läkare det här är fråga om. Det skall kanske betonas att inte heller Läkarförbundet i sitt yttrande, trots att man där tillstyrker motionen, haft anledning att motsätta sig den fördelning av nya läkare som socialdepartementets sjukvårdsdelegations fastställande av LP 77 innebär. I reservationen påpekas att klarhet om läget beträffande situationen för de specialistkompetenta läkarna kan vinnas först på våren 1975. Ja, Nr 120 med anledning av detta kan man göra en enda reflexion: Det rör sig Onsdagen den om något halvår. Under den tiden bör inte risken för vare sig sjukvården 13 november 1974 eller forskningen vara större än att vi säkerligen kan tåla den utan några som helst svårigheter. Tjänster för Vi har en rullande plan för översyn av läkarfördelningsprogrammet. vidareutbildade Skulle det visa sig att man behöver ändra den planen, då har man möjläkare, m.m. lighet att göra det utan några stora utredningar. De problem och frågeställningar som framkommit såväl i reservationen och det särskilda yttrandet som i inläggen hittills kommer med andra ord att vara aktuella vid det fortsatta arbetet med den rullande planen. Det finns ytterligare en motion som utskottet haft att behandla i det här betänkandet, och det är herr Åke Larssons i Karlskoga motion om s.k. blockförordnanden för läkare. Av socialstyrelsens remissvar framgår att de frågor som motionären för fram kommer att bli behandlade vid det fortsatta utredningsarbetet rörande läkarutbildningen. Jag har följaktligen ingen anledning att ytterligare belysa den motionen. Fru Troedsson underströk i sitt inlägg att man är överens om målsättningen. Det är naturligtvis bra att man är överens om målsättningen, men tagen är man inte riktigt överens om. Fru Troedsson sade ungefär som så, att utskottets betänkande skulle innebära att vi menade att vi lever i den bästa av världar. Ja, vi lever i den värld och det land där vi lever, men jag vågar säga att med den oerhörda satsning på läkarutbildningen och den allmänna utveckling på sjukvårdsområdet som pågått och pågår i vårt land är det ingalunda dåligt ställt i Sverige när det gäller sjukvården. Både fru Troedsson och, i viss mån, herr Romanus talade om oro, och visst kan det finnas oro på sina håll, men den oron är enligt mitt förmenande i många stycken framagiterad. Fru Troedsson berörde Läkarförbundets inlaga. Läkarförbundet är ju en facklig organisation, och dess yttrande är alltså en partsinlaga som bygger på speciella intressen. Man skall naturligtvis ta hänsyn till detta yttrande, sett från den synpunkten, men att det skulle få stå oemotsagt eller vara invändningsfritt är helt otänkbart. Läkarförbundets inlaga är en partsinlaga och skall enligt min mening betraktas som en sådan. Herr talman! Det här får räcka tills vidare; jag nöjer mig med att nu yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag trodde att det i första hand var reservationen som avhandlades, inte vår motion. Om herr Karlsson i Huskvarna hade läst vår reservation, skulle han ha blivit varse att vi i den inte tar upp alla de synpunkter vi förde fram i motionen. Det har ju runnit en hel del vatten under bron sedan vi väckte motionen; bl.a. har universitetskanslersämbetet i april blivit forinellt representerat i samrådsgruppen. Dess värre tror jag inte att den oro jag känner är obefogad. Jag är själv glesbygdsbo, jag har själv mött de problem som det innebär att 13 inte ha tillräcklig tillgång till öppen läkarvård i glesbygderna. Jag har också på nära håll upplevt problemen inom landsortslasaretten; jag har betydligt längre till det akademiska sjukhus som jag talade om. Jag har studerat de olika klinikerna inom hela detta område för att få ett begrepp om huruvida oron var motiverad eller inte, och jag måste säga att när jag gick igenom väntelistorna, när jag såg vilket oerhört stort antal läkare som skall vidareutbildas där samtidigt som antalet specialister starkt minskar, då blev jag faktiskt djupt orolig. Inte minst blev jag oroad över hur utskottet i sin skrivning bagatelliserar dessa problem. Jag tycker att det hade varit betydligt mycket tryggare om utskottet också hade strukit under de problem och svårigheter när det gäller avvägningen som föreligger. Nu finns ingenting av detta med i bilden, och jag beklagar det. Det är väl ändå så att vi har tvingats klara oss ganska länge med en haltande öppenvård. Men vi kan inte klara av både en haltande öppenvård och en haltande sjukhusvård. Det är väl också så att den öppna vården inte kan bli bättre än sjukvården i dess helhet. Dessa vårdformer fungerar i viss mån som kommunicerande kärl. Jag tycker det är glädjande med den utbyggnad av den öppna vården som sker och som kommer att ske. Men jag tror att det är mycket angeläget att vi också tar med i bilden att under de närmaste åren kommer den utbyggda öppna vården att medföra ett ökat tryck på klinikerna. En läkarcentral, som vi nyligen invigde i Uppsala, innebar mycket snart att vi fick ett starkt ökat antal remisser till röntgenavdelningen vid Akademiska sjukhuset för att ta ett exempel.
Herr talman! Sverige har en bra sjukvård, säger socialutskottets ordförande, och det har han rätt i. Det bör vi alltid tänka på, så att vi inte tappar perspektivet. Men jag tror inte att det i det här fallet är fråga om den typ av uppagiterad oro, som man kanske ibland har fått till stånd inför reformer, t.ex. inom sjukförsäkringen. Det är givet att vad Läkarförbundet säger alltid måste tas som en partsinlaga, men de fakta som åberopas kan man ju ändå inte bortse ifrån. Det är sant, herr Karlsson i Huskvarna, att vi kommer att ha specialisttjänster även i fortsättningen. Men om man minskar antalet till ungefär hälften, så måste vi fråga: Vad leder det till? Professor Bengmark, som är verksam inom kirurgi, har ju bl.a. tagit upp en debatt om den mycket hårda jourtjänstgöring som våra allmänkirurger har både vid utbildningssjukhusen och på de mindre lasaretten. Det är en mycket pressande ansvarsbörda och skall man ytterligare öka den, vilket man måste göra om man tar bort hälften av specialisttjänsterna, så går det inte bara ut över läkarna utan det går framför allt ut över patienterna. Det är det som är problemet här. Jag tror att läkarna klarar sig utmärkt. De hör inte till de nödlidande Nr 120 grupperna i vårt samhälle, även om en del har en för hård arbetsbörda. Onsdagen den De kommer säkert inte att bli arbetslösa. Jag tycker inte heller att det 13 november 1974 är särskilt ömmande om läkare tvingas att söka tjänster på annan ort. Det har de gjort i alla år; det är ingen nyhet. Men vad som vore beklagligt — Tjänster för är om en drastisk nedskärning av specialisttjänsterna får den effekten = vidareutbildade att t.ex. en mängd kirurger, i vilka samhället har investerat tio år av läkare, m.m. kirurgutbildning, går över till företagsläkeri eller något annat där de inte kan utnyttja denna utbildning. Det är inte för läkarnas skull som jag säger detta, utan för patienternas skull, och för att vi på bästa sätt skall hushålla med de knappa vårdresurser vi har. För övrigt kan man tillägga att de som har protesterat från läkarhåll inte bara är de som själva drabbas. Man får utgå ifrån att det är just omsorgen om vårdsituationen som ligger bakom. Herr talman! Utskottets ordförande påpekar att här får vi klarhet från socialstyrelsen inom kort. Vad jag har velat göra med mina inlägg är att betona att dessa problem måste lösas när socialstyrelsen kommer med sina besked. Det behövs enligt min uppfattning inte några särskilda utredningsuppdrag. Därför har jag inte stött den här motionen. Men jag vill understryka allvaret i problemen, och jag har verkligen för avsikt att återkomma, om resultatet av socialstyrelsens överväganden skulle visa att man inte beaktar de här synpunkterna.
Herr talman! Herr Romanus och jag är överens om det mesta. Det finns egentligen inte så mycket som skiljer. När han på slutet säger att man vid de överväganden som sker i samband med den rullande översynen skall följa denna fråga med uppmärksamhet, så är jag helt på samma linje. Jag kanske skall betona att det läkarfördelningsprogram som antagits har man inte gripit ur luften, utan det ligger naturligtvis ordentliga beräkningar till grund för att man valt den metod som nu tillämpas. Ur denna synpunkt finns det alltså ingen anledning att i dag framföra klander. Skulle det visa sig att det program som vi nu bygger på har sina brister får vi naturligtvis rätta till det. Men det kan man, som herr Romanus påpekade, göra utan att bifalla den motion som moderaterna har väckt. | I det sammanhanget vill jag säga några ord till fru Troedsson, som tyckte att jag alltför mycket uppehöll mig vid den moderata motionen. Men i er reservation uttalas ju att utskottets hemställan under punkten 1 bort ha följande lydelse: ”beträffande tjänster för vidareutbildade läkare att riksdagen i anledning av motionen 1974:217 ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört”. Därför är det inte så orimligt, fru Troedsson, att jag har talat just om den motion som ligger bakom er reservation, där ni naturligtvis av omständigheterna har tvingats hålla tillbaka en hel del av de påståenden som kunde göras när motionen skrevs. 75 Beträffande oron och väntelistorna och allt detta som fru Troedsson pekade på, så är vi medvetna om att det finns väntelistor på de svenska sjukhusen. Men jag vill betona att dessa problem löser man inte genom att bifalla den reservation som moderaterna avgivit, de problem som eventuellt kan uppstå får man ta hänsyn till och klara av vid den översyn som ständigt pågår genom de rullande planerna. Vi inom utskottsmajoriteten är angelägna att understryka att när vi nu tagit den ställning som vi gjort grundar sig detta på de fakta som har kunnat presenteras för oss. Utifrån dessa utgångspunkter har vi dragit den naturliga slutsatsen att någon översyn av bestämmelserna finns det i dag ingen anledning att göra.
Herr talman! Vad jag i mitt anförande framför allt velat stryka under —- liksom vi gjort i reservationen — är att de blivande läkarna måste få en kvalitativt tillfredsställande utbildning. De måste få tillräckligt med handledning, så att de kan gå ut och göra en självständig och god insats i öppen vård eller vid lasarettsavdelningar.

Jag vidhåller att det ur den öppna vårdens synpunkt vore utomordentligt olyckligt om läkarfördelningsplaneringen skulle innebära att de blivande öppenvårdsläkarna inte fick den utbildning som krävs för detta viktiga arbete.
Herr talman! Efter herr Karlssons i Huskvarna senaste inlägg finns det inte anledning till någon ytterligare polemik mellan honom och mig. Jag vill bara understryka det som herr Karlsson också var inne på, nämligen att det fortsatta arbetet inom socialstyrelsen måste bedrivas så, att sådana konsekvenser som jag har varnat för undviks. Och jag hoppas att herr Karlssons senaste inlägg läses med uppmärksamhet inom socialstyrelsen.
Herr talman! Jag vill säga till fru Troedsson att utskottet är precis lika angeläget som hon och hennes medreservant om att de läkare som utbildas i vårt land skall få en kvalitativt så god utbildning som det över huvud taget är möjligt att ge. Och det är möjligt att ge en sådan utbildning under de nuvarande förhållandena. Menar fru Troedsson för övrigt att den läkarutbildning som vi har i dag i Sverige skulle vara dålig och att man måste göra ändringar för den sakens skull?

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna sade i sitt anförande att han inte hyste någon oro för läkarutbildningen, och han stödde sig då bl.a. på de tunga remissinstanserna socialstyrelsens och Landstingsförbundets yttranden. Med all respekt för herr Karlssons kunskaper och för kunskaperna hos dem som fört pennan på socialstyrelsen och Landstingsförbundet vågar jag ändå påstå att de omöjligen kan leva så nära problemen som de människor som arbetar på berörda universitetssjukhus. Jag tillåter mig därför att citera litet ur de remissvar som inkommit från de medicinska fakulteterna. Så här skriver bl.a. Uppsala universitet: ”Enligt vår uppfattning har motionärerna bedömt planens ogynnsamma effekt på ett adekvat sätt. En utspärrning av specialistkompetenta läkare har redan börjat vid undervisningssjukhusen. Skulle den komma att fortsätta enligt LP 77 blir följden mycket snart en sänkt sjukvårdsstandard vid undervisningssjukhusen samt också betydligt försämrade undervisningsoch forskningsresurser. För att upprätthålla undervisningssjukhusens nuvarande funktionsnivå krävs långt fler tjänster för specialister än vad Läkarfördelningsprogram 77 medger. En utredning av den art som påyrkas i motionen är därför enligt vår mening mycket motiverad.” Vidare anför Lunds universitet, som ligger mig speciellt varmt om hjärtat, följande: ”De av motionärerna påtalade förhållandena kommer, förutom rent samhällsekonomiska förluster, att medföra bl.a. följande skadeverkningar: 1. En omedelbar försämring av sjukhusvårdens kvalitet och effektivitet. 2. En omedelbar försämring av betingelser för grundutbildning och forskning på undervisningssjukhusen med långvariga konsekvenser. 3. En försämrad utbildning av framtida specialister, likaledes med långvariga konsekvenser. Hurdan är då situationen vid lasarettet i Lund? Jo, av begärda 120 tjänster får man ca 50. Det är alltså en brist på 70 tjänster. Och nu har socialstyrelsen i sitt remissvar sagt att ingen behöver av tvång lämna sin tjänst. Nej, för närvarande hankar man sig fram med enmånadsvikariat, med allt vad det kan innebära för utbildningen, för forskningen och för vårdkontinuiteten. Det kan hända att de specialistkompetenta underläkarna upplever sin situation så negativ och osäker att de för denskull söker sig ut på andra håll — och det är ju det som avses. Men problemen är mycket stora och får inte bagatelliseras. ”Vad gäller motion 217, som framför allt riktar sig mot eventuella skadeverkningar av utspärrning av alltför många specialistkompetenta underläkare, har detta problem tidigare aktualiserats av fakulteten.

Möjligheter att fullgöra de vidareutbildningsuppgifter som undervisningsklinikerna bör åtaga sig vid sidan av grundutbildning och forskarutbildning kommer att bli små, om specialistkompetenta underläkare i stor utsträckning tvingas lämna klinikerna.” Det har här angivits att professor Gunnar Biörck skulle ligga bakom motionen. Så är faktiskt inte fallet. Den animerade korrespondens som han har haft med generaldirektör Rexed behöver jag inte här närmare gå in på — den har tydligt refererats i pressen. Men som motvikt till vad som här har sagts om att det huvudsakligen är de kirurgiska klinikerna som blir lidande vill jag anföra att de medicinska klinikerna befinner sig i en ovanligt svår situation. För 10-15 år sedan var antalet akutfall på de medicinska klinikerna ca 20 procent av alla intagna. I dag utgör akutfallen ca 80 procent av alla intagna. Det är lätt att förstå vilka risker det medför, om inte den läkarpersonal som tar emot alla dessa akutfall är välutbildad. Man ser då och då i tidningarna att misstag har begåtts. Jag frågar mig: Har vi råd att riskera att misstag begås i större utsträckning än vad som nu förekommer vid intag till akutsjukvården? De yttranden jag här har refererat utgör förvisso en partsinlaga - men inte mer partsinlaga än socialstyrelsens och Landstingsförbundets inlagor är. För att ytterligare understryka vikten av att dessa problem löses kan jag nämna att universitetens medicinklinikchefer begärt ett snart sammanträffande med socialdepartementets sjukvårdsdelegation och socialstyrelsen. Man får hoppas att de skadeverkningar som kan bli följden av LP 77 därmed kommer att avhjälpas, åtminstone så långt det går. Med stöd av vad jag här har anfört, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.
Herr talman! Med anledning av att herr Wachtmeister i Staffanstorp läste upp remissyttranden från bl.a. medicinska fakulteter skall jag be att få citera vad Landstingsförbundet har uttalat i denna angelägenhet: ”Någon tvångsomskolning av specialister till annan läkarverksamhet än de är utbildade för är inte aktuell. Styrelsen anser det däremot väsentligt att den uttalade prioriteringen av den öppna vården och då speciellt allmänläkarvården kommer till uttryck även i praktiken. Styrelsen välkomnar därför att de specialister, som har en lämplig utbildning för verksamhet i öppen vård, stimuleras till sådan yrkesinriktning. Av denna anledning har förbundet medverkat till att införa övergångsbestämmelser, som underlättar den eftersträvade utvecklingen.” Beträffande forskningen säger man i fortsättningen: ”Det är dock väsentligt, som också motionärerna påpekar, att värna om undervisning och forskning. De specialistkompetenta underläkarna har i huvudsak funnits vid undervisningssjukhusen. Det är nödvändigt att det inte åstadkoms en hastig åderlåtning av den välutbildade arbetskraften, och att inte etablerade forskningsteam splittras. Som samrådspart i LP-arbetet har landstingsförbundet därför tillstyrkt att undervisningsklinikerna i en första tjänstetilldelningsomgång prioriterades.” Huvudmannen för sjukvården har här alltså klart sagt ifrån att man menar allvar när det gäller att förbättra den öppna vården. Det gäller också att se till att inte forskningen eftersätts. Jag har mycket svårt att förstå hur motionärerna skulle kunna åstadkomma någon annan ordning med sin reservation. Herr Wachtmeister talar om nödvändigheten av att ha välutbildad personal. Tror herr Wachtmeister verkligen att vi skulle vilja ha en dåligt utbildad personal, vi som företräder utskottet och har den uppfattningen att det inte finns anledning att i dag biträda reservationen om en översyn av den här frågan?
Herr talman! Jag är övertygad om att herr Karlsson i Huskvarna inte vill ha en dåligt utbildad sjukvårdspersonal. Självfallet inte. Men jag anser att han har tagit litet för lätt på problemen. Att den öppna vården skall prioriteras är vi alla överens om. Men det betyder inte nödvändigtvis att den slutna därmed minskar. Den öppna vården är tillgänglig 40 timmar av veckans 168. Det finns ytterligare 128 timmar. Det har vidare visat sig att man vid mottagning i öppen vård upptäcker många sjukdomar som eljest inte skulle ha kommit i dagen och som i sin tur erfordrar sluten vård. Det är självfallet glädjande att man upptäcker dessa sjukdomar, men det medför också att det inte alls är säkert att den slutna vården minskar i samma takt som den öppna vården ökar.

Herr talman!

Jag kan efter en genomgång av de remissyttranden som inkommit till socialutskottet konstatera att jag i min motion har aktualiserat väsentliga problemställningar i det nya utbildningssystemet för läkare. Särskilt noterar jag att flera medicinska fakulteter samt Sveriges läkarförbund ansluter sig till de av mig ställda kraven på större flexibilitet i utbildningssystemet syftande till att ge en bredare kunskap åt läkare som avser viss mera krävande tjänstgöring med sin specialistutbildning. Jag kan heller inte underlåta att understryka att socialutskottet på grundval av sitt remissmaterial konstaterat att motiv föreligger för övervägande av vidgade möjligheter för läkare till meriteringstjänstgöring. Jag har naturligtvis med alldeles särskilt stort intresse tagit del av socialstyrelsens yttrande över motionen. Jag kan till en början konstatera att vissa problemställningar gällande vikariat och sidoutbildningar med meriteringsvärde klarnat sedan jag avgav min motion. Socialstyrelsen förebådar även ställningstagande i administrativ ordning till större flexibilitet genom utbytestjänstgöringar i specialistoch allmänläkarutbildningen. Av socialstyrelsens formulering får jag emellertid den uppfattningen, att det liksom i nuvarande bestämmelser blir fråga om kortare utbildningsperioder, dvs. ren kompletteringstjänstgöring. Härigenom tillfredsställes ett av de krav som jag ställde i min motion, nämligen möjligheten att ge bred kunskap och erfarenhet till läkare som avser att verka i självständig och ansvarig ställning inom ett medicinskt verksamhetsområde.

I stället vill jag återkomma till de framtidsperspektiv som i fackpress och genom sjukvårdshuvudmännens sjukvårdsplaner kan skönjas och deras förhållande till läkarutbildningen. Jag har i min motion pekat på de starka styrinstrument som socialstyrelsen och styrelsen närstående organ utrustats med när det gäller läkartjänstkonstruktioner och specialistbestämmelser. Jag har även påtalat socialstyrelsens utredningsserier om framtida sjukvårdsutveckling och i vissa fall avvikelserna från sjukvårdshuvudmännens sjukvårdspla ner. I samband därmed har jag exemplifierat med förlossningsvårdens Nr 120 organisation. Onsdagen den Jag kan inte finna att socialstyrelsen i sitt remissvar lämnat någon 13 november 1974 direkt anvisning på hur man ur det nya utbildningssystemet direkt skall få fram en specialist i allmänkirurgi som har tillräcklig erfarenhet i gy = Tjänster för nekologi och förlossningskonst för att ta fullt ansvar för en allmänki = vidareutbildade rurgisk klinik med förlossningsavdelning och BB. Om s.k. bufferttid läkare, m.m. användes kan en sådan läkare ha sex månaders erfarenhet, möjligen utvidgad genom vikariat, som i så fall måste bevakas och såvitt jag förstår sökas över hela landet. Socialstyrelsen exemplifierar meriteringsmöjligheterna genom att framhålla blivande allmänkirurgs möjligheter att bli barnkirurg. Detta torde vara en självklarhet när man rör sig inom ett och samma medicinska huvudverksamhetsområde, nämligen kirurgiska sjukdomar, nr 5 enligt specialistbestämmelserna. Hur förhållandet blir om samme kirurg vill gå över till verksamhetsområde nr 7, kvinnosjukdomar och förlossningar, lämnas oexemplifierat. Socialstyrelsen har däremot omnämnt att i utbildningsarbetet fråga väckts att i speciella fall medgivande borde kunna lämnas för tidsbegränsade avdelningsläkartjänster. Något beslut i denna fråga föreligger icke. Jag kan inte se att någon acceptabel lösning lämnas på detta senare problem och vill därför konkretisera mig till följande. Det borde i läkarutbildningssystemet införas en sådan bestämmelse att, därest sjukvårdshuvudmännen i sina sjukvårdsplaner kräver viss inriktning inom viss del av sjukvårdsverksamheten, det skall vara möjligt att konstruera erforderliga kompletteringsblock för huvudmän som vill åtaga sig denna utbildningsskyldighet. För att fortsätta exemplen med kirurgen som vill tillfredsställa ett huvudmannabehov att ha ansvaret för en kirurgklinik med förlossningsavdelning och BB föreligger enligt framlagda sjukvårdsplaner alltjämt det förhållandet att sjukvårdshuvudmännen vill ha denna vårdkonstruktion, som till och med Läkarförbundet numera icke ställer sig avvisande till. Därför borde det inrättas ett antal utbildningsblock för kompletteringsutbildning av allmänkirurger som vill tjänstgöra vid kirurgkliniker med förlossningsavdelning och BB och fördela dessa block till de huvudmän som har intresse för sådan utbildning. Med hänvisning till att socialstyrelsen fullgör uppdrag från socialdepartementets sjukvårdsdelegation att bl.a. utreda konstruktionen av blockförordnanden för läkare under fortsatt vidareutbildning och därmed sammanhängande frågor tror socialutskottet att de frågor jag i min motion tagit upp kommer att behandlas i samband med denna utredning och avstyrker därför motionen. Herr talman! Jag har inget yrkande i dag men kommer självfallet att med största intresse ta del av utredningens förslag till lösning av de problem som jag berört i min motion. 81 Överläggningen var härmed slutad.

Herr talman! De psykiskt utvecklingsstörda är en grupp som har svårt att göra sig hörd och framställa sina berättigade anspråk på en förbättrad och människovärdig tillvaro. Det finns visserligen andra som talar för deras räkning — jag tänker på Föreningen för utvecklingsstörda barn —, men det är ändå viktigt att de offentliga organen här tar ett särskilt stort ansvar. Det har också skett genom omsorgslagen och den inspektionsverksamhet som socialstyrelsen bedriver just på grund av omsorgslagen. I den avdelning på socialstyrelsen som handhar denna inspektionsverksamhet har de utvecklingsstörda kraftfulla förespråkare. Det är anledning för oss här i riksdagen att med uppmärksamhet lyssna på vad man där säger. Utskottet konstaterar att mycket har gjorts sedan omsorgslagen tillkom för att förbättra förhållandena för de utvecklingsstörda. Det påpekar också folkpartiet i sin partimotion. Men vi konstaterar också - med instäm 83 mande av utskottet — att mycket återstår att göra. Vi ger exempel på det, och vi kommer fram till att vad som närmast bör ske är att man lämnar en redovisning för omsorgsvården i hela landet på grund av den inspektionsverksamhet som socialstyrelsen utför. En sådan redovisning borde inte behöva bli särskilt tidskrävande, eftersom man redan har inspektionsrapporter, men den skulle ge en sammanfattande bild som kan vara en god utgångspunkt för vidare reformkrav. En annan anledning till att vi vill ha en sammanfattande redogörelse är att det har varit en hel del oro omkring utvecklingen av omsorgsvården.

Vad som också har skapat oro är naturligtvis de försök som gjorts från landstingen och Landstingsförbundet att mörklägga den här rapportverksamheten. Dessa försök tror jag nu har tillbakavisats, men det är ändå naturligt att många människor efter de här försöken till mörkläggning undrar om allting verkligen kommer fram. För att skingra denna ovisshet skulle det vara värdefullt om en sådan här sammanfattande rapport kunde läggas fram för bl.a. riksdagens bedömning. I utskottet har dessa frågor behandlats positivt, och jag vill särskilt peka på ett uttalande som görs i majoritetsuttalandet, där utskottet anser att ”frågan om en översyn av omsorgslagen på grundval av de erfarenheter som vunnits under lagens tillämpningstid torde bli aktuell inom en inte alltför avlägsen framtid”. Det är ett värdefullt uttalande, och sedan tilllägger utskottet: ”I samband med en sådan översyn bör en kartläggning av läget rörande omsorgerna ske.” Enligt vår uppfattning behöver man inte invänta denna översyn. I en reservation av fru Marklund och mig — vpk har också en motion i denna fråga — föreslår vi att riksdagen redan nu skall uttala sig för en översyn av omsorgslagens tillämpning och att man utan att den avvaktas skall få fram en redovisning av läget beträffande omsorgsverksamheten. Jag kan tillägga att det är en metodik när det gäller utredningsarbete som vi inom folkpartiet många gånger har framhållit att man borde tillämpa. Den innebär att man som en första etapp lämnar en faktaredovisning och gärna också gör en probleminventering, så att man kan få tillfälle till en offentlig debatt på grundval av detta faktamaterial under den tid som en utredningskommitté arbetar. På det sättet får man ett bättre underbyggt arbete och de som är intresserade av och engagerade i en viss fråga får bättre förutsättningar att följa med och påverka utvecklingen. I varje fall mitt motiv för förslaget i reservationen är att få en tillämpning av denna metodik.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 13 november 1974
Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 33, som vi nu behandlar = psykiskt utveckhär i kammaren, tar utskottet ställning till motionen 1010 av fru Mark = lingsstörda lund m.fl. I den motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär en utredning med uppgift att se över huvudmännens tillämpning av lagen angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda.

Någon tillförlitlig utredning för hela landet föreligger inte, men motionärerna anser sig kunna förmoda att flera huvudmän hittills inte lyckats leva upp till omsorgslagens minimikrav i fråga om vården av psykiskt utvecklingsstörda. Man anser sig kunna konstatera att åtminstone Stockholms läns landsting inte lyckats nå upp till de minimikrav som omsorgslagen ställer. Hur det förhåller sig i det övriga landet skulle klarläggas om motionens utredningskrav bifölls. Under den tid som omsorgslagen varit i kraft, det rör sig ju om drygt sex år, har också nya tankar om uppläggningen beträffande vården av psykiskt utvecklingsstörda alltmera trängt igenom i debatten. Man har alltmera betonat att avskiljandet av de psykiskt utvecklingsstörda från övriga människor i samhället i möjligaste mån skall undvikas. Det primära blir då att söka integrera de psykiskt utvecklingsstörda ute i samhället så långt detta över huvud taget är möjligt och låta dem ingå som ett normalt inslag i befolkningen. Skall en sådan strävan ligga till grund för vården av de psykiskt utvecklingsstörda blir det nödvändigt att inom en nära framtid ägna omsorgslagen en översyn. Utskottet säger också att man förordar en sådan översyn, som man uttrycker det i skrivningen, ”inom en inte alltför avlägsen framtid”. Men man säger samtidigt att en sådan översyn kan man inte förorda så länge som utbyggnaden av omsorgsverksamheten fortfarande är intensiv. Först när detta utbyggnadsskede är mer eller mindre avslutat är man beredd att låta utreda situationen på grundval av erfarenheterna från tidpunkten för omsorgslagens tillkomst. Omsorgslagen, för vars förverkligande landstingen som huvudmän svarar, har ju varit i kraft sedan den 1 juli 1968. Sedan dess, det erkänner jag gärna, har det skett en hel del i fråga om förbättrandet av omsorgen om de psykiskt utvecklingsstörda. Men detta innebär inte att vi kan vara nöjda med dagens läge. Omsorgslagens ikraftträdande skedde under senare delen av en mycket expansiv period i landstingens verksamhet. Tiden sedan 1968 innesluter 85 också en bromssträcka då landstingen tvingats radikalt begränsa sina expansionsplaner. I dagsläget tvingas landstingen göra hårda och svåra prioriteringar, vilket kan komma att gå ut över i övrigt önskvärda utökningar och förbättringar i verksamheten också vad gäller de psykiskt utvecklingsstörda. Mot bakgrund av den kommunalekonomiska situationen anser jag det ha särskild betydelse att en samlad lägesredovisning i fråga om landstingens omsorgsverksamhet kommer till stånd. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till den reservation som är fogad till socialutskottets betänkande nr 33.
Herr talman! Under mycket lång tid var vården av de psykiskt utvecklingsstörda mycket dålig i landstingen. Det skall utan vidare erkännas. Men efter omsorgslagens tillkomst 1968 har en mycket stark förbättring skett på detta område. Ja, man kan utan överdrift säga att här har sjukvårdsmännen på ett utomordentligt sätt visat intresse och satsat stora pengar på att förbättra ett vårdområde som tidigare var eftersatt. Det betyder naturligtvis inte att man kan finna allt vad som nu är gott utan en hel del kan säkert göras bättre och göras mänskligare för de utvecklingsstörda. Därom råder väl inga delade meningar. Men i stort sett vågar jag säga att här har man verkligen gjort en god insats för den kategori av handikappade för vilka vården tidigare var så eftersatt. Om jag bara tänker på det landsting som jag själv sitter som ledamot i kan jag väl säga att vården av de utvecklingsstörda är det område inom landstinget som expanderar snabbast och som visar de kraftigaste kostnadsstegringarna rent procentuellt. Det är klart att detta hänger samman med att man befann sig på en låg nivå när man började den stora satsningen och att det givetvis inte går att göra jämförelser med sjukvården i stort, men jag vill anföra detta som ett exempel på att landstingen verkligen har bemödat sig om att göra en stor och effektiv insats. De motioner som tar upp frågan om förändringar m.m. i fråga om de utvecklingsstördas situation har utskottet delvis kunnat behandla välvilligt så till vida att vi har bifallit en motion av herr Signell som gäller boendeformerna för de psykiskt utvecklingsstörda. Utskottet har gett Kungl. Maj:t till känna att vi vill ha utredning och översyn av de därmed sammanhängande problemen. När det gäller motionerna från folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna, som har berörts i de båda föregående inläggen i dag och i reservationen, så har vi av de skäl som anförs i utskottets skrivning och som vi finner tungt vägande inte kunnat gå med på att bifalla dem. Här har ju, som jag nyss påpekat, verkligen gjorts en stor satsning, och mer kommer att ske. Under sådana förhållanden har vi inte velat vara med om att göra någon speciell utvärdering och utredning av förhållandena. Därtill kommer att arbetet med verksamhetens utbyggnad pågår intensivt. Utskottet understryker emellertid att vi inte i princip är emot en sådan — Nr 120 översyn. Den kan bli nödvändig kanske inom ett par års tid. Just i dagarna Onsdagen den har huvudmännen för övrigt antagit nya planer för att ordna omsorgen 13 november 1974 om de psykiskt handikappade. Dessa planer skall gälla fr.o.m. den 1 januari 1975 och de är självfallet grundade på betydligt större sakkunskap Omsorger om vissa och erfarenhet än de som antogs senast och som nu tillämpas. Enbart = psykiskt utveckdetta utgör enligt mitt förmenande skäl för att vänta med en bedömning = lingsstörda av behoven i fortsättningen på detta område. Med andra ord, utskottet ställer sig i princip inte avvisande till en klar redogörelse för förhållandena eller till en utredning om tillämpningen av omsorgslagen. Vi vill bara ha litet mer perspektiv på förhållandena innan vi tar ställning till en sådan utredning. Herr Romanus berörde frågan om att det skulle råda ett visst motsatsförhållande mellan Landstingsförbundet och socialstyrelsens inspektörer. Jag vet inte närmare hur det förhåller sig med motsättningarna mellan dessa parter och om de skulle vara speciellt stora. Självfallet kan man ha olika bedömningar i de här ärendena, men jag vill betona att det inte finns anledning att uppförstora de eventuella motsättningar som finns, alldeles speciellt mot bakgrunden av vad jag sade om att landstingen här faktiskt har gjort en insats som jag tycker att man nu när frågan har aktualiserats i riksdagen skall ge dem ett erkännande för. Detta innebär dock som sagt inte att utskottet anser att allt är bra. Det kan säkerligen bli bättre även om det finns anledning att nu ge ett erkännande åt huvudmännen på detta område. Samtidigt vill jag gärna betona att den grupp av handikappade som det här är fråga om länge varit eftersatt och att de förbättrade förhållanden som man har skapat för den bara är en gärd av rättvisa och ett bevis på den mänskliga behandling som ges inom svensk sjukvård och inom svensk vård för utvecklingsstörda. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Den motsättning mellan Landstingsförbundet och socialstyrelsen som herr Karlsson i Huskvarna hade hört talas om, men inte visste så noga hur det förhöll sig med, är ingen fantasiprodukt, utan den kom fram genom en skrivelse från Landstingsförbundet, som gick ut på att man ville lägga på locket när det gäller den här inspektionsverksamheten. Den skrivelsen går att ta del av, men det är inte någon uppbygglig läsning. Den baserar sig i sin tur på en enkät som man hade gjort vid omsorgsstyrelserna ute i landet. Det var svårare att få ta del av deras svar, eftersom offentlighetsprincipen inte gäller för Landstingsförbundet. Men efter en del bekymmer gick det att få offentlighet också beträffande de enkätsvaren - som var ännu mer bedrövliga. Jag bestrider inte att landstingen har gjort stora insatser för att förbättra omsorgsvården — även om jag sannerligen vill understryka att det fort 87 farande på många håll finns utvecklingsstörda som lever under förhållanden som ingen annan behöver acceptera i detta land. Det har alltså gjorts insatser, men den insats som man gjorde när man försökte mörklägga inspektionsverksamheten är inte värd några lovord. Det här är ingenting som jag har hittat på, utan det finns klart dokumenterat i enkätsvaren. Jag noterar än en gång med glädje att utskottet uttalar sig för att en utredning om omsorgslagens tillämpning, och de erfarenheter som kan leda till en eventuell ändring, skall komma till stånd, samt att herr Karlsson preciserade sig och sade att det skulle ske inom ett par år. Jag skall lägga det på minnet, herr Karlsson, men det hindrar inte att man omedelbart vidtar en så enkel åtgärd som att sammanställa material från de inspektioner som gjorts och de planer som finns — och gör det i en sådan form att det kan ligga till grund för den offentliga debatten och för riksdagens bedömning. Det är så mycket mer angeläget som det har skapats en viss oro och förvirring i diskussionen på grund av dels de rapporter som avlämnats, dels de mörkläggningsförsök som gjorts. Jag vill bara notera att utskottets betänkande inte innebär något förbud för socialstyrelsen att göra en sådan här sammanställning, utan man kan göra en sådan om man finner det lämpligt. Jag hoppas att man vill ta fasta på det initiativ som vi här har tagit även om inte riksdagen anser — om nu inte reservationen bifalles — att det behövs ett riksdagsuttalande i den frågan. Herr talman! Jag ber alltså att än en gång få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Såsom herr Romanus sade i det första inlägget är det inte så stor skillnad mellan utskottsbetänkandet och det som anförs i reservationen. Dock finns det en viss skillnad — annars skulle reservationen aldrig ha blivit skriven. Nu har herr Karlsson i Huskvarna preciserat sig något i förhållande till utskottets skrivning och säger att ”inom en icke avlägsen framtid” torde vara inom ungefär två år. Det är intressant. När vi fått reda på det vet vi strax litet bättre vad vi har att räkna med. Eftersom jag också är verksam som landstingsman kan jag erkänna att landstingen verkligen har gjort ansträngningar för att få till stånd förändringar på det här området. Men som jag sade i mitt inledningsanförande har landstingen kommit i en helt annan ekonomisk situation än de befann sig i när den här lagen trädde i kraft. Det gör att många landsting har betydande svårigheter — av rent ekonomiska skäl — att gå vidare på den här vägen om de skulle vilja göra det. Om jag kommer ihåg rätt heter det i reciten i utskottsbetänkandet att det material som vi efterlyser — en redovisning för hela landet — egentligen finns. Det borde alltså vara möjligt — innan de två åren har gått — att utan särskilt stora ansträngningar ge riksdagen en sådan redovisning som vi begärt.
Nr 120 Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam om herr Romanus lägger på Onsdagen den minnet vad jag säger och jag hoppas att han gör det i andra avseenden 13 november 1974 också. Det finns ju frågor där skillnaden i uppfattning kan vara betydligt = större än nu och det jag kan ha att säga kan vara lika viktigt som i Omsorger om vissa det här fallet. psykiskt utveck Jag vill göra klart att jag inte kan ge mig in på att yttra mig om = lingsstörda inspektionsrapporter jag inte har sett. Jag vill notera att det finns skäl att ta det hela litet lugnt så att man på ömse håll kan få tillfälle att ompröva situationen. Vi skall inte i riksdagsdebatten förstora upp de eventuella motsättningar som kan finnas. När jag yttrar mig om förhållandena för de utvecklingsstörda gör jag det med utgångspunkt i mitt eget landstingsområde, som jag väl känner till. Jag vågar påstå att vad jag sade i mitt första inlägg är helt berättigat. Sedan har det sagts att jag preciserat mig och angett tidpunkten för en översyn till om ungefär två år. Ja, skulle det visa sig finnas ett behov av att göra en översyn om två år är jag mycket väl beredd att tänka mig biträda en sådan framställning. Men först måste vi låta utvecklingen visa vad det hela leder till. När jag säger två år menar jag naturligtvis inte att jag står här och bifaller en motion från herr Romanus år 1976. Är förhållandena sådana att en översyn då bör göras, all right, då får man besluta om det. Jag har dock velat säga att eftersom det inte skiljer mer mellan utskottet och reservanterna i det här fallet så kan det tänkas att man hinner få litet mer perspektiv på utvecklingen inom en tvåårsperiod. Jag har bara velat precisera mig något mer än vad utskottet har kunnat göra.